Herr talman! Det finns kanske anledning att understryka ett par ting när det gäller debatten om ungdomens arbetslöshet. Tyvärr tar det en viss tid innan de ungdomar som lämnat skolan finner sin plats i arbetslivet. Så har egentligen alltid varit fallet. Även under högkonjunktur år 1970 var det i augusti månad när de unga började efterfråga arbete efter sommarens slut — de som lämnat skolan tar ju ofta sin ferie — 32000 som anmälde sig som arbetssökande. Man har regelmässigt den största ungdomsarbetslösheten just under augusti och september. Efter hand finner ungdomen sin plats. En del har kanske fortsatt sina studier på hösten, och andra finner en uppgift i arbetslivet. Siffran för arbetslösa sjunker månad efter månad, och på våren i mars—april har vi den lägsta noteringen. Det goda året 1970 kunde vi komma ner till ungefär 20 000 arbetslösa ungdomar. I juni släpper skolorna på nytt ut en kull av ungdomar, och så får vi de betydligt högre siffrorna på hösten. För att komma till rätta med problemet borde vi fråga oss om vi inte kunde finna en annan rytm i utbildningen. Kan det vara rimligt att arbetsmarknaden skall tillföras ett så stort antal människor på en gång, att det är omöjligt att ta vara på dem just vid det tillfället? Det problem som jag här har antytt och flera andra är behandlade i den utredning om förhållandena för ungdomen på arbetsmarknaden som jag har pekat på. Jag kan inte säga att det är så många nya tankegångar i utredningen — en del nya finns där — men det är en god systematisk sammanställning av de problem som gäller ungdomens arbetsmarknad. Jag tror att herr Johansson i Skärstad kan ha anledning att ta del av utredningen, eftersom den visar på en del av de problem som vi har att lösa. Det är fel att säga, att vi inte är intresserade. Jag tycker att jag har gett exempel på att regeringen verkligen har gjort insatser i syfte att ta vara på ungdomen i arbetslivet. Vi har börjat praktisera nya metoder, exempelvis ett utbildningsstöd på 5 kronor per timme, som ges till industrier som anställer ungdom så att säga i förväg. Man har kanske inte ett omedelbart behov av att rekrytera arbetskraft i dag men anställer folk i förväg för att ha dem tillgängliga när uppgången kommer. På så sätt kan man skola in ungdomarna i arbetslivet. Vi vet att ett par tusen sådana utbildningsplatser redan har tillskapats för ungdomar. På samma sätt är det med praktikarbeten som är avsedda för ungdomar — här rör det sig kanske om 3 000. Jag skulle naturligtvis ha önskat att vi fått ett ännu starkare svar från näringslivet på erbjudandena, men å andra sidan är allt som har gjorts välkommet. Om det kommer ytterligare uppslag om hur vi skall komma till rätta med svårigheterna och stimulera fram sysselsättning för ungdom, tar vi självfallet emot sådana uppslag med tacksamhet. Som jag har sagt har vi redan arbetat efter ett särskilt ungdomsprogram, som arbetsmarknadsverket har utformat. Man har varit angelägen att hålla kontakt med ungdomsorganisationerna och övriga som kunnat ge tips i fråga om sysselsättning för unga människor. Jag har velat lämna dessa kompletterande upplysningar främst för att betona hur den starka tillströmningen av ungdomar till arbetsmarknaden på sensommaren ger oss vissa problem. Det tar i dag tid innan de unga människorna finner sin plats i arbetslivet.
Herr talman! Resonemanget om utbildningsrytmen är ju mycket intressant, och det kan kanske tas upp i samband med utbildningsutskottets arbete eller i något annat utbildningssammanhang. Men kvar står dock den situation som så många ungdomar befinner sig i. Jag har inte nonchalerat de försök som regeringen gjort, men åtgärderna har väl inte lett till önskat resultat. Jag skulle som förälder och med tanke på den kontakt med de ungdomar som jag har vara mycket tillfredsställd, om inrikesministern kunde säga att vi nu går in i en högkonjunktur och att svårigheterna nu är borta. Men jag tror inte att inrikesministern kan säga detta, och därför måste vi ännu mer ägna oss åt att det stora problemet med arbetslösheten, både den allmänna arbetslösheten och inte minst ungdomsarbetslösheten.
Herr talman! Jag ser inte något motsatsförhållande mellan vad jag sagt och önskemålen att vi skall ägna oss åt detta problem. Vi ser ungdomsarbetslösheten som ett allvarligt problem. Det har jag ju givit starkt uttryck för. Men å andra sidan måste vi erkänna, att vi möter en verklighet, som den jag här har angivit. Inte heller herr Johansson i Skärstad har kunnat ange något slags trollformel för att lösa detta problem. Var och en som är bekant med arbetsmarknaden måste inse, att det uppkommer svårigheter att med en gång ta till vara ett så starkt utbud av arbetskraft som förekommer en gång om året. Det finns många andra frågor som vi har anledning att fundera över, men onekligen är det mycket angeläget för framtiden att se till att vi kan få en jämnare utslussning av ungdomen från utbildningen till arbetslivet. Vi skulle vinna på det.

Herr talman! Lördagen den 27 januari 1973 blev en historisk dag för Vietnams folk. De i konflikten inblandade parterna kunde då underteckna ett fredsavtal som det vietnamesiska folket fått vänta länge på. Hopp väcktes om att det flera decennier långa krigstillståndet äntligen skulle upphöra. Den ena stormakten har avlöst den andra på den vietnamesiska krigsskådeplatsen: Japan, Frankrike, USA. Generationer vietnameser känner inte till annat än krig. Flera miljoner människoliv har offrats bara under den fas av kriget som började intensifieras vid mitten av 1960-talet. Alla hoppades givetvis på att vapnen skulle ha tystnat när namnteckningarna sattes på Parisdokumenten. Fredsavtalet har dock inte kunnat garantera freden. Det rymmer krav på god vilja från parterna som dessa inte varit mäktiga att fylla under avtalets första dagar. De många ömsesidiga beskyllningarna för brott mot fredsavtalet illustrerar svårigheterna. Det kommer att ställas stora krav på den internationella övervakningskommissionen. Vi hoppas alla att parterna med dennas hjälp skall inse att det inte går att lösa problemen med våld. Det vietnamesiska folket måste ges möjlighet att självt bestämma över sina angelägenheter. De mänskliga rättigheterna såsom de framställs i FN-deklarationen måste vara vägledande. Mer bomber än i något tidigare krig har fällts över Vietnam. Med den moderna teknikens hjälp har alltmer förödande bomber kunnat konstrueras. Det har varit bomber som plågat och fördärvat människor på det mest fruktansvärda sätt, och det har varit bomber som förhärjat naturen med verkningar som väntas bestå under lång tid. Tekniken måste nu i stället användas till att bygga upp det som raserats i såväl Sydsom Nordvietnam. Det är ett mödosamt arbete som förestår. Det är självklart att vi i vårt land efter förmåga skall hjälpa till. Bland våra åtaganden för bistånd till andra folk har vi på den senaste tiden fått anledning att ta med stöd till det katastrofdrabbade Island. Det är en oerhörd tragedi för hela Island att landets tredje stad förstörts av vulkanutbrottet. Det finns behov av en kraftig insats från de nordiska länderna när det gäller att ersätta byggnader och andra nyttigheter som förstörts och hjälpa dem som drabbats. Frågan kommer att tas upp ytterligare av Johannes Antonsson senare i debatten. Jag vill gärna uttala min glädje och tillfredsställelse över den deklaration i den här frågan som statsministern har gjort. En av de viktigaste förutsättningarna för att uppnå bättre jämlikhet är att häva den regionala obalansen. Hösten 1972 antog riksdagen i huvudsak det regionalpolitiska program som regeringen presenterat. Detta program kan inte med bästa vilja sägas vara ett program för ökad jämlikhet mellan regionerna. För storstadslänen är målet en fortsatt kraftig expansion. Stockholms län — för att ta ett exempel — skall enligt befolkningsramens övre siffra öka med ungefär 200 000 invånare. Skogslänen skall trots befolkningsökning i hela landet stanna på samma befolkningstal som nu. Den ortsklassificering som också togs i höstas kan förväntas skärpa balansproblemen inom regionerna. Beslutet innebär att de största satsningarna skall göras i de största orterna i länen. Detta för att dessa orter skall kunna erbjuda samma service och arbetsmarknad som storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Från centerns sida presenterade vi, innan regeringen lade fram sina förslag, med vår riksplan ett realistiskt alternativ till denna koncentrationspolitik. Vår befolkningsmålsättning bygger på att de tre storstadslänen, skogslänen och övriga delar av landet var för sig skall ha en oförändrad andel av landets befolkning. Därigenom erbjuds förutsättningar för att klara upp miljöproblemen i storstäderna och att ge andra delar av landet en positiv utveckling från både sysselsättningsoch servicesynpunkt. Inom de ramar som riksdagen anger som riktpunkter för sina regionalpolitiska strävanden bör länsorganen ges möjlighet att ordna förhållandena på bästa sätt. Har man den inställningen behövs ingen central ortsklassificering. Vi har den bestämda uppfattningen att ett demokratiskt valt länsorgan är vida mer kompetent att avgöra hur förhållandena skall vara inom länen än vad de i Stockholm placerade centrala instanserna är. Här som i andra frågor är vår strävan att flytta besluten närmare de enskilda människorna. Vi har under allmänna motionstiden återupprepat våra krav i vad gäller den regionalpolitiska målsättningen. Med en konsekvent och målinriktad regionalpolitik kan våra målsättningar realiseras. Vi har flera gånger redovisat våra förslag till konkreta åtgärder. Under vårriksdagen kommer regeringen att presentera sina förslag. Det kommer då att finnas anledning att i detalj väga regeringens förslag mot våra.

måste inriktas på decentralisering av bebyggelse och näringsliv. Särskilt angeläget är det att forma kommunikationerna så att avståndsproblemen så långt möjligt kan bemästras. 2. Genom en effektivare skatteutjämning måste en väsentligt förbättrad resursutjämning ske mellan kommunerna så att likvärdiga förutsättningar kan skapas i olika områden. 3. Avvägningen mellan lokaliseringspolitiken och den arbetsmarknadspolitiska flyttningspolitiken måste ändras så att lokaliseringspolitiska åtgärder i första hand kommer till användning och flyttningspolitiska åtgärder endast i den mån lokaliseringspolitik inte är möjlig. Flyttningspolitiken får inte användas för ytterligare storstadskoncentration. 4. Lokaliseringsstödet för nya arbetstillfällen i sysselsättningssvaga områden måste förstärkas väsentligt och differentieras så att det kan utgå med kraftig förstärkning i områden som främst behöver stöd, såsom i Norrlands inland och motsvarande områden. 5. Även styrningsåtgärder i form av investeringseller etableringsavgifter eller ett system med tillståndsgivning måste nu prövas för att motverka ytterligare koncentration till stockningsområdena. Sådana åtgärder bör även prövas i syfte att få till stånd en successiv omlokalisering och decentralisering av företag och arbetsställen inom storstadsregionerna, främst då till lämplig närhet av bostadsbebyggelsen i ytterområdena. Trafikpolitiken är en viktig del av en lokaliseringsoch regionalpolitik som syftar till att skapa förutsättningar för en positiv utveckling i alla delar av landet. Transportförsörjningen har länge utvecklat sig på ett felaktigt sätt. Det har börjat med att det blivit glesare mellan tågen, och sedan har det i många fall blivit nedläggning av banan. Busslinjer, som satts in i stället, har ofta upphört efter en tid. På det viset har den kollektiva trafiken utarmats i stora delar av vårt land. Gotland utgör ett varnande exempel på detta. För flera år sedan lades tågtrafiken ner på ön, och nu har det meddelats att SJ vid nästa halvårsskifte kommer att upphöra även med busstrafiken. De som inte har egen bil kommer i en svår situation. Det gäller äldre människor samt barn och ungdom men även andra som av en eller annan anledning inte kan betjäna sig av privatbil. Nedskärningen av väganslagen har lett till att landsbygdens vägnät blivit alltmer styvmoderligt behandlat. På detta sätt har trafikpolitiken kommit att stimulera befolkningskoncentrationen och vidmakthålla och förstärka den regionala obalansen. Den trafikpolitiska nedläggningstrenden har motverkat de positiva åtgärder som vidtagits. Så vill vi inte ha det. Trafikpolitiken måste utformas så att den blir ett instrument för en decentralistisk regionalpolitik. Både försörjningen med kollektiv trafik och fördelningen av väganslagen måste ledas av en strävan till jämlikhet mellan olika delar av landet. När det gäller väginvesteringarna räknar vi med att riksdagens uttalande föregående år skall leda till en vägplanering som bättre överensstämmer med vår syn och tillgodoser kraven i skilda delar av landet. Det behövs emellertid snabbt insatta åtgärder så att förstöringen av vägarna motverkas. Ansvariga vägmyndigheter har omvittnat att en kapitalförstöring här sker och att vägarna slits ner onödigt snabbt därför att underhållet inte kan utföras i erforderlig utsträckning. Därför har vi begärt 50 miljoner kronor för i år och 100 miljoner kronor för nästa år utöver regeringens förslag. I första hand bör dessa pengar gå till länsvägarna — alltså de allmänna mindre vägarna. Vi föreslår också ytterligare medel till underhåll av enskilda vägar så att de många inneliggande ansökningarna om bidrag kan beviljas. Vi har vid olika tillfällen understrukit vikten av att de långväga godstransporterna skall gå på järnväg. Både trafiksäkerhetsskäl och miljöskäl talar för detta. För den kollektiva persontrafiken har järnvägarna en viktig uppgift att fylla också i framtiden. Ett grundläggande krav för att SJ skall kunna fylla sina funktioner är givetvis att verket beviljas investeringsmedel i tillfredsställande omfattning. Vi föreslår förstärkningar i det avseendet. De areella näringarnas, dvs. jordoch skogsbrukets, betydelse både för vår bytesbalans och för möjligheterna att nå en bättre regional balans erkänns nu på ett helt annat sätt än i mitten på 1960-talet. Det bör slås fast att våra odlingsjordar vid en internationell jämförelse har mycket hög kvalitet och att tillgången på god åkerjord och på mark, som kan förvandlas till god åkerjord, globalt sett är starkt begränsad. Vi har ett ansvar för framtiden att se till att jordbruksproduktionen bedrivs på ett sådant sätt att åkerjorden som naturresurs inte blir förbrukad. Vid en bedömning av jordbrukets betydelse är det nödvändigt att även ta hänsyn till dess indirekta sysselsättningseffekter. Man torde kunna räkna med att 15 å 20 procent av de yrkesverksamma på så sätt är beroende av den svenska jordbruksproduktionen. En minskning av jordbruksproduktionen skulle försämra vår handelsbalans, om inte de frigjorda resurserna kunde sättas in i lönsamma exportnäringar. I dag framstår inte en sådan möjlighet som ett realistiskt alternativ. Jag tycker det finns anledning att med tillfredsställelse notera den beredvillighet som svenskt jordbruk har visat då det gäller att iakttaga försiktighet vid användning av teknik som kan innebära risker för livsmedlens kvalitet och för miljön. En grundläggande målsättning är att konsumenten skall kunna lita på de livsmedel som produceras av svenskt lantbruk och dess egen livsmedelsindustri. En betydande del av vår jordbruksproduktion bedrivs vid s.k. kombinerade företag, dvs. gårdar med både jordoch skogsbruk. All erfarenhet visar att denna typ av företag har mycket stora fördelar, och det finns anledning att mycket bestämt avvisa alla slag av åtgärder och reformer som syftar till att bryta sambandet mellan jordoch skogsbruk och försvåra driften av sådana företag. Reglerna för rationaliseringsstöd är för närvarande klart ofördelaktiga för de kombinerade företagen genom den verklighetsfrämmande uppdelning i en jordbruksoch en skogsbruksdel som nu sker vid bedömningarna. Detta synsätt måste bort och ersättas av en helhetssyn på företagen. En sådan ändring är så mycket mer angelägen som den skulle få den mest positiva effekten i skogsoch mellanbygderna, där det finns särskilt stor anledning att skapa flera goda sysselsättningstillfällen. Genom de ändringar som efter hand gjorts av rationaliseringsbestämmelserna har vissa begränsade möjligheter öppnats för deltidsjordbrukare att få statligt stöd till investeringar i företaget. Vi anser det klart motiverat att företa ytterligare uppmjukningar i dessa bestämmelser till förmån för deltidsjordbruken. Det finns i dagens läge inte anledning att vägra rationaliseringsstöd till denna typ av företag. Nu tillämpas ofta jordbruksrationaliseringskungörelsen så, att ett större jordbruk får företräde framför ett mindre vid kompletteringsköp. Det är ett ensidigt och felaktigt ekonomiskt tänkande som fäller utslaget. Genom att börja med ett något mindre företag har många dugande jordbrukare kunnat successivt bygga upp större och rationellare företag. Vi föreslår därför att rationaliseringskungörelsen och dess tillämpning görs till föremål för översyn i syfte att underlätta det successiva uppbyggandet av mindre enheter till större och bärkraftiga. Det sociala trygghetssystemet skall ge ett ekonomiskt skydd som innebär trygghet under uppväxttiden, vid sjukdom, invaliditet och ålderdom och vid arbetslöshet. Strävan måste vara att detta grundskydd skall byggas ut så att det blir tillräckligt och effektivt. Det finns, som statsministern påpekade, fortfarande mycken social otrygghet kvar. När gamla problem lösts har nya uppstått, inte minst genom den snabba och av statsmakterna stimulerade befolkningskoncentrationen till ett fåtal större städer. De sociala kostnaderna och kostnaderna för ordningens upprätthållande är där betydligt större per person än de är i mindre orter och på landsbygden. Men det är inte bara kostnaderna man skall se på. Det gäller framför allt situationen för de människor som av utvecklingen tvingats in i denna flyttningsprocess. Det gäller nu att skapa så goda miljöer och så god social omvårdnad som möjligt för dem som flyttat till de nya bostadsområdena i storstadsregionerna. Förutsättningar för detta skapar vi bäst genom att dämpa inflyttningen till dessa områden och inte genom en fortsatt snabb inflyttning och därmed ökade svårigheter. Det är viktigt att det sociala grundskyddet är sådant att alla behandlas lika. Det finns fortfarande en stor orättvisa i bestämmelserna om pensionsåldern. Vi har till årets riksdag återupprepat vårt förslag om en sänkning av den allmänna pensionsåldern till 65 år. Vi vill att riksdagen skall fatta ett principbeslut om detta i vår. När vi började driva den frågan hårt för mer än tio år sedan, kunde vi inte drömma om att det skulle ta så lång tid för riksdagsmajoriteten att inse denna uppenbara orättvisa. Den överenskommelse som har träffats mellan LO och Arbetsgivareföreningen om pensionering vid 65 år för dem som är verksamma inom deras område gör det ju än mer angeläget att se till att alla får rätt till full pension vid 65 år. Sedan är det viktigt att det finns en möjlighet till förtida uttag och till uppskjutet uttag. Huvudsaken är att rörligheten har 65 år som utgångspunkt och inte som nu 67. Jag lade märke till att samtidigt som statsministern hälsade uppgörelsen mellan LO och SAF med tillfredsställelse hade han inte ett ord att säga om hur han ser på att kvarvarande grupper — ofta med hårt arbete — fortfarande skall gå till 67 år innan de har rätt till full pension. Hur är det inom socialdemokratin? Är ni för eller är ni mot att alla får rätt till pension vid 65 år? År efter år har ni skjutit den frågan ifrån er under hänvisning till en utredning. Har era kontakter med utredningen fram till denna dag gett er något underlag för att ta ställning i principfrågan? Anser ni det vara rätt att ha denna uppspaltning i en av de mest grundläggande trygghetsfrågorna? Statsministern sade i sitt anförande att årets budget är en stor social reformbudget. Jag vill gärna säga att det räknades upp angelägna saker. Man bygger ut arbetslöshetsersättningen så att denna omfattar flera. Målet måste vara att alla har rätt till ersättning vid arbetslöshet. Den uppfattningen gav jag för min del uttryck åt redan i tidigt 1960-tal. Vi har från partiets sida återkommit med detta krav. Tandvårdsförsäkringen är en idé som vi har arbetat för. Jag kan inte ta ställning till föreliggande förslags utformning, eftersom det inte ännu är känt. Vi får pröva det senare. Men jag lade märke till en sak, herr statsminister. Som ett argument för att detta är en stor reformbudget tog statsministern med det pensionstillskott som skall utgå den 1 juli. Kan man verkligen när man skall motivera sin egen reformbudget ta med såsom något särskilt förtjänstfullt från regeringens sida att ni fullgör vad riksdagen redan har beslutat om? Det pensionstillskott som skall utgå den 1 juli är ju resultatet av ett beslut som fattades på 1960-talet. Enkelt uttryckt har regeringen bara att i det avseendet fullfölja riksdagens uppdrag. Det skulle ha varit en sensation om inte detta hade funnits med i regeringens budget. Inte är det väl rimligt att ni försöker inkassera den åtgärden i er budget som ett resultat av era egna strävanden och bemödanden. Det fanns en i mitt tycke intressant passus i statsministerns tal, då han talade om den stålblanka effektiviteten och att utvecklingen har rest krav på individerna som dessa i många fall haft svårt att uppfylla. Statsministern talade om att vi mer borde inrikta oss på livskvalitet. Vi har för vår del under ett antal år gett uttryck för detta och föreslagit att man skulle försöka finna en metod att mäta utvecklingen i samhället, verkligen försöka ta fram vad som ur människornas synpunkt betyder välfärd. Vi kan väl vara överens om att den nuvarande mätmetoden har sina brister — den som uttrycks i BNP-termer, alltså hur bruttonationalprodukten utvecklas.

Är ni beredda att delta i ett arbete som går ut på att försöka få fram bättre mätmetoder så kommer vi att hälsa det med tillfredsställelse. Situationen i samhället är i dag sådan att det är nödvändigt att sätta in åtgärder som ger ett omedelbart utslag i form av en ökad trygghet till liv och egendom för de enskilda individerna. Jämsides med allmänna brottsförebyggande insatser av långsiktig karaktär, förstärkta resurser på kriminaloch narkomanvårdens områden osv., har vi ansett en ytterligare förstärkning av polisens resurser nödvändig, så att den övervakande och utredande verksamheten kan hållas på en nivå som svarar mot de faktiska behoven. Även den socialdemokratiska regeringen tycks under de senaste veckorna — efter att under flera år har förnekat situationens allvar — ha kommit till insikt om att det är nödvändigt att göra något för att nedbringa brottsligheten. Jag räknar med att den tillsatta kommissionen och det aviserade rådet, som skall framlägga förslag om åtgärder mot brottsligheten, liksom den föreslagna kriminalvårdsreformen, verkligen kommer att leda fram till konkreta resultat. Situationen kräver att man ser med allvar på dessa frågor. De senaste årens prishöjningar har inte minst gällt matpriserna. Det hänger bl.a. ihop med att så gott som alla grupper som arbetar med livsmedel — jordbrukare, transportarbetare, anställda i livsmedelsindustrin, handelns folk m.fl. — hör till låginkomstgrupperna. Men prishöjningarna är också ett exempel på att momsen har en prisdrivande effekt även när skattesatsen ligger stilla. Vi pekade redan för ett år sedan på olika möjligheter att hålla tillbaka prisökningarna i konsumentledet på viktiga matvaror. Vi tyckte att man framför allt borde sikta in sig på att få bort momsens fördyrande verkan. Vi håller fortfarande fast vid att det skulle vara bäst att gå fram den vägen. Men prisstoppet på mjölk, smör, fläsk och kött har naturligtvis samma effekt för konsumenterna. Likaså kommer jordbruket att kompenseras på samma sätt som vi föreslog i fjol. Införandet av prisstoppet har givetvis vederlagt allt tal om att en åtgärd av det här slaget skulle stå i strid med jordbruksavtalet. Både finansministern och jordbruksministern hävdade ju den ståndpunkten mycket energiskt när vårt förslag diskuterades förra våren. Uppriktigt sagt var jag förvånad över att framstående regeringsmedlemmar försökte sig på en så osaklig argumentation och är naturligtvis glad för att man nu har gett upp den. När det sedan gäller finansieringen av prisstoppet har jag samma uppfattning som i våras. Om staten tar på sig utgifter av denna typ så måste vi också skaffa nya inkomster i stället. Det är en helt annan sak att öka statens utgifter för åtgärder som har investeringskaraktär och som syftar till att allt fler skall få arbete. Den lösning av finansieringsfrågan som tre av partierna nu är överens om bör de flesta kunna vara tämligen nöjda med. Accisen träffar bilägarna rättvisare än vad en stor bensinskattehöjning skulle ha gjort. Regeringens ursprungliga förslag skulle också ha lett till ökade transportkostnader — och därmed höjda taxor — både i vad det gäller lastbilstrafik, busstrafik och taxi. Nu höjs skatten på motorbrännolja inte alls. Jag tror också att de flesta anser att avgiften på engångsförpackningar har en klart miljöpolitisk inriktning. Det ekonomiska läget kännetecknas fortfarande av en mycket hög arbetslöshet och en svag produktionsutveckling. En viss ljusning kan dock otvivelaktigt skönjas när det gäller konjunkturutvecklingen i stort. Framför allt ökar efterfrågan på exportmarknaden. Däremot är efterfrågan här hemma fortfarande svag. Vad som framför allt slår en vid genomläsningen av statsverks propositionen är hur lätt finansministern och regeringen egentligen tar på sysselsättningssituationen. Man ursäktar den höga arbetslösheten med att nya grupper kommer ut på arbetsmarknaden, t.ex. de gifta kvinnorna. Men att detta är en efterhandskonstruktion framgår ju av finansministerns egen omräkning av statsinkomsterna sedan i våras. Att han nu räknar med 2,3 miljarder kronor lägre statsinkomster för löpande budgetår än han gjorde i våras är ju ett erkännande av att det är och blir färre människor i arbete än vad han då räknade med. Det måste vara så. Ett ökat utbud av arbetskraft kan ju rimligen inte minska inkomsterna för staten. Nej, arbetslösheten har naturligtvis blivit större än ni i regeringen räknade med i våras. Nog borde all erfarenhet säga er att er politik har varit otillräcklig. I den preliminära nationalbudgeten räknar man med att sysselsättningen mätt i timmar under 1973 kommer att minska med nära 1 procent. Samtidigt fastslår regeringen att en fortsatt snabb strukturomvandling av näringslivet är det viktigaste. Och det gör man trots att den stora arbetslösheten nu i hög grad är ett resultat av just snabbheten i strukturomvandlingen. Det har inte blivit nya jobb i stället för alla dem som försvunnit. Sysselsättningsfrågorna måste sättas i främsta ledet. För innevarande budgetår föreslår vi tillsammans med folkpartiet åtgärder som skall ge omedelbar sysselsättningseffekt. Det gäller ökade anslag till vägarna för förstärkt underhåll. Detta blir ett tillskott till sysselsättningen. Vi föreslår också mera pengar till SJ för underhåll och förbättringar av banor och vagnar. I återuppbyggnadsarbetet i Bangladesh och Vietnam finns det behov av varor och produkter som vi producerar här i Sverige. Vi kan öka stödet till dessa härjade områden under nu löpande budgetår om hjälpen ges denna inriktning. Det beslut riksdagen tagit om stöd till kommuner och industrier för att påskynda miljövårdsåtgärder är viktigt från många synpunkter. Både kommuner och industrier har varit aktiva på detta område, så aktiva att anslagen nu är slut. Både med tanke på sysselsättningen och på värdet av en bättre miljö vore det fel att stoppa upp denna aktivitet. Därför föreslår vi att riksdagen ökar anslagen. Enligt nuvarande regler utgår statens stöd bara till förbättringar av den yttre miljön — omgivningsmiljön. Vi återkommer med förslaget om att åtgärder som innebär förbättring av arbetsplatsmiljön skall stimuleras på samma sätt. Här finns en konkret möjlighet att gå från ord till handling i frågan om arbetsplatsmiljön. Sådana investeringar är i vidsträckt mening lönsamma, lönsamma för människorna på arbetsplatsen och på sikt även för företagen. Utöver dessa åtgärder räknar vi med att riksdagen kommer att få öka anslagen till rent arbetsmarknadspolitiska åtgärder innevarande vinter. Vi tvekar inte att föreslå dessa åtgärder för innevarande budgetår även om det innebär en ökad statlig upplåning för detta budgetår. Såväl arbetslösheten som konjunktursituationen just nu ger fullgoda motiv för detta. Men man måste även ta med i beräkningen att det kan komma ett mer markerat konjunkturomslag längre fram i år. Det är därför knappast längre möjligt att sätta in generella konjunkturstimulerande åtgärder av mer omfattande slag. I det sammanhanget finns det emellertid anledning att understryka, att verkningarna av att sådana åtgärder inte sattes in på ett tidigare stadium nu framstår om möjligt ännu tydligare än tidigare. Men även om vi får en bättre konjunktur kommer vi att ha kvar en stor s.k. strukturarbetslöshet. Och den påverkas inte på något avgörande sätt av punktvisa konjunkturpolitiska insatser. Vad vi måste få fram är ett nytillskott av jobb utöver ersättning för dem som faller bort. Det är därför vi inbjuder alla goda krafter att delta i en politik för 100 000 nya jobb. Vad är det då som skall prägla en sådan politik? I hög grad måste vi lita till de många små och medelstora företagen — inte minst ur regionalpolitisk synpunkt. I många fall kan inte dessa företag utnyttja de skatteförmåner som storföretagen kan ta vara på. Jag tänker t.ex. på investeringsfonderna. Alla företag som är organiserade i annan form än aktiebolag och ekonomisk förening måste få en likvärdig möjlighet. Det nu gällande särskilda stödet till maskinoch byggnadsinvesteringar är utformat som en skattelättnad. Företag som inte har vinstmedel nog för att utnyttja detta bör få motsvarande stöd i form av bidrag. Detta är motiverat både från rättvisesynpunkt och därför att vi från sysselsättningssynpunkt måste stötta även de svaga företagen. Nyetableringar och utvidgningar inom näringslivet är helt nödvändiga för en ökad sysselsättning. Nettotillskottet av sysselsättning i varje företag bör därför stimuleras. Vi anvisar två vägar. Den ena är att lönekostnaderna för varje nytt jobb utöver de hittillsvarande i alla företag befrias från löneskatten. Administrativt bedömer jag problemen vara små, för att inte säga obefintliga. Jag hänvisar till vår motion. Den andra vägen är att riksdagen anvisar särskilda medel som framför allt de mindre företagen skall få tillgång till för investeringar som betyder nya jobb. Man bör erbjuda räntefrihet i tre år för dessa lån. Produktutveckling och marknadsföringsåtgärder bör stödjas långt aktivare än vad som nu sker. För att underlätta för den äldre arbetskraften på den s.k. öppna marknaden bör ATP-avgiften inte tas ut ända upp till 65 år. Åtgärder av detta slag kan mycket väl och måste naturligtvis anpassas till de regionalpolitiska åtgärderna. Herr talman! Alla har vi ett gemensamt intresse av att få till stånd en hög och jämn sysselsättning. Viktigast är det för de arbetslösa — naturligtvis. Men det är viktigt också för oss andra som är lyckliga nog att ha våra arbeten, och det är viktigt för hela samhället. När alla som kan är i arbete, då kommer de möjligheter vi i dag saknar för att rätta till mycket av vad vi anser vara fel. Av olika skäl, som jag inte närmare skall gå in på, anser jag att budgetunderskotten under 1973 och 1974 i och för sig inte behöver inge oro. Det väsentliga är enligt min mening att vi i stället verkligen diskuterar hur vi använder de pengar som staten lånar upp på kreditmarknaden i konkurrens med industri, handel, kommuner och andra lånesökande. Där har jag den bestämda uppfattningen att staten inte bör låna upp mer pengar för rena konsumtionsutgifter. Däremot förordar jag en större statlig upplåning än vad som förutses i statsverkspropositionen, om pengarna används för offensiva insatser för att främja sysselsättningen eller för att på annat sätt verkligen investeras i produktionsapparaten. Det ligger fara i dröjsmål i detta fall. Det visar med all tydlighet arbetslöshetsutvecklingen under senare år. Det är därför vi inbjuder alla goda krafter att delta i en politik för 100 000 nya jobb.

Herr talman! Mitt framför våra ögon har det skett en väldig scenväxling i verkligheten, i många människors tankar och känslor. Under mer än 20 år efter det andra världskrigets slut utgick alla från att en snabb ekonomisk och social utveckling var självklar. Denna inställning bars upp av en fast tro på våra möjligheter att skapa trygghet, välfärd och jämnare fördelning. Men bara på några få år har denna utvecklingsoptimism fått hårda törnar. Den har ifrågasatts och förhånats. Framstegstanken är anfrätt i dag. Den trygga glädjen över de industrialiserade ländernas snabba utveckling blandas nu med en bitande kritik av välfärdens ofullkomligheter. Det här har varit och är en viktig debatt. Den har skärpt vår blick och uppmärksamheten på nya problem. Den har framtvingat en insikt om hotande faror som tidigare viftades bort. Men det är också en debatt med allt starkare inslag av besvikelse, misstro och oro: besvikelse över att välfärdssamhället inte blev vad man tänkte sig, en misstro mot politiker över huvud taget från alla partier, en oro över att ”utvecklingen” tycks ta sina egna vägar och att väsentliga livsvärden skulle gå förlorade. I sina delvis egoistiska övertoner måste denna inställning tillbakavisas, i sin kärna däremot tas på allvar. Den här stämningen har sin speciella framtoning just i Sverige. Den har förstärkts under åren 1971 och 1972, de två förlorade åren i svensk ekonomi, då arbetslösheten var rekordhög och ekonomin stod närmast stilla. Många människor känner sig stängda. Och de är stängda. De har svårt att få bra jobb, svårt att öka sin inkomst också med extra arbetsinsatser, svårt att få den sociala service de räknat med. Ur detta spirar — och det måste vi sysselsätta oss med — en misstro mot politikerna som grupp, som kategori. Det är många som ser och hör i TV och radio att nu har regeringen satsat ännu mer på omskolning och beredskapsarbete. De hör finansministern ganska tvärsäkert förklara att problem är så gott som övervunna och att de bättre tiderna väntar bakom knuten. Men samtidigt finner de att arbetslösheten alltjämt är den högsta under efterkrigstiden, och för många företag är det växande svårigheter. De hör försäkringar att skatterna skall bli lägre för de många, men de finner efter en tid att inflationen fortsätter att pressa upp skatten och att det man tjänar extra snabbt försvinner. De hör just vad de kallar ”politikerna” tala om nya betydande reformer, men finner samtidigt att mycket av det som beslutats inte blir dugligt och hållfast därför att resurserna fattas. De finner kort sagt ett gap mellan vad de hör och den verklighet de upplever. De kunde höra de mycket vackra orden i statsministerns monumentala inledningsanförande, men när de tittar sig omkring finner de att deras egen verklighet är precis densamma som förut. Det är nästan som att gå på en matiné på bio. Man har den vackra filmen på näthinnan, och när man kommer ut i dagsljuset är grådasket där. Då ligger frågan nära till hands: Vad håller de där ”politikerna” egentligen på med? Jag är helt på det klara med att stämningar av det här slaget, när de blir ensidiga och faktiskt förbiser det som har uträttats och vilka som har fått det bättre, är farliga, och att den bilden då skall karakteriseras som överdriven. Det finns en ofruktbar kverulans, som grinigt vänder sig mot varje förändring, men det är inte den som är intressant. Vi måste se att en hel del av de här problemen, som gör att människor känner ett visst missmod — flera i de grupper som inte alls kände det förr — har orsaker, där det inte sällan är fråga om konflikter mellan mål som är angelägna var för sig men svårförenliga i samhällsarbetet. Därför vore det att göra det för lätt för sig om man sade att det över hela linjen bara skulle bero på regeringens politik, att den ensam bär ansvaret eller att det finns någon patentmetod som kan lösa upp sådana här värdekonflikter och sociala problem. Men sedan det har sagts är det ändå nödvändigt att påminna än en gång om att bilden klarnade för Sveriges del under de två förlorade åren. Det blev klara belägg för att vårt lands framtida möjligheter är beroende av en jämn tillväxttakt, av en ekonomi som skapar både trygghet i arbetet och nya resurser för reformer. Därför tror jag, uppriktigt sagt, att det långt in i socialdemokratins egna led i dag finns människor som frågar sig om det är riktigt att fortsätta med en näringspolitik av den modell som har dominerat i Sverige på senare år. De människorna vet av egen eller kamraters erfarenhet att olönsamma företag är otrygga företag. De ser hur mycket av företagens begränsade investeringar som sätts in på att ta bort jobb, att byta ut en gammal utsliten maskin mot en ny, som spar arbetskraft, att halvmekanisera eller automatisera i arbetsprocessen och att litet eller ingenting sätts in för att offensivt ta fram nya produkter, som med framgång kan säljas ute i världen. De här människorna menar också, och de säger ut det, att det måste löna sig att arbeta, och de vet betydelsen av att ansvar sprids och initiativ uppmuntras. De kräver medbestämmande och insyn och får nu nya former för detta. Men de ser de risker som följer av att under ett antal år allt fler viktiga beslut för företagen har centraliserats uppåt till kanslihus och statliga ämbetsverk. Och det som de känner intensivt kan sammanfattas så här: Vi måste få en annan framtidstro i näringsliv och företagssamhet, få fram ett annat klimat för företag och arbete. Och där är det viktigt att inte huttla med var ansvaret ligger; det ligger inte hos politiker i allmänhet utan hos dem som talar uppifrån och som i flertalet fall ensamma bestämmer. De förlorade årens höga arbetslöshet, den stillastående ekonomin och de snabba prisstegringarna kan inte förklaras enbart med påverkan utifrån. De är i hög grad ett resultat av en politik som medvetet har avstått från att utnyttja rejäla stimulanser. Regeringen sade nej till våra förslag om tillfälliga sänkningar av moms och arbetsgivaravgift, som skulle ha satt fart på ekonomin. Regeringen genomförde tvärtom en fördubbling av löneskatten i ett läge, då det just är brist på arbete och då lönsamheten är oroande låg. De statliga insatserna har alltmer kommit att koncentreras på att stödja i efterhand. Det kan vara nödvändigt — men det behövs mycket mer av en förebyggande politik som skapar förutsättningar just för de offensiva satsningar som jag nyss talade om. I en tidning uttrycktes detta häromdagen på det här sätter: ”Finns det ett stup vid vilket man kan trilla ned, måste det vara förnuftigare att sätta upp ett staket vid stupet och hindra att någon faller ner än att bygga ett sjukhus nedanför stupet för att ta hand om dem som fallit.” Detta är en beskrivning av den arbetsmarknadspolitik som har förts i Sverige. Det är möjligt att statsministern kallar detta för svartmålning, men glöm då inte, herr Palme, att om det finns en överdriven svartmålning så skall den ställas i direkt samband med den skönmålning som regeringen konsekvent bedriver och som herrar Palme och Sträng är sådana mästare i. Svartmålning och skönmålning är lika felaktiga. Statsministern fullföljer i dag den här skönmålningen: Snart löser sig alla problem, vi kan vänta snabba framsteg. Men samtidigt meddelar herr Palme en som jag antar något förvånad kammare att satsningen på att värna sysselsättningen ”har skett i alla konjunkturlägen med ständigt höjd ambitionsnivå”. Sanningen är ju att man praktiskt taget hela tiden under de här två förlorade åren har felbedömt konjunkturutvecklingen och att ambitionsnivån har blivit sänkt. Man har vägrat att lyssna på våra varningar, och det har drabbat tiotusentals anställda som i onödan har drivits ut i arbetslöshet. Vill man sätta upp staket framför stupet — och det måste vara viktigare än att bygga sjukhus nedanför stupet — då måste den ekonomiska politiken formas så att man får en måttlig men varaktig förbättring av företagens lönsamhet. Det måste klart sägas ut att det finns en framtid, en bra framtid, för enskild företagssamhet här i landet. Man måste medvetet satsa på stimulanser och initiativ inom de ramar som statsmakterna drar upp. Konjunkturpolitiken klarar inte ensam detta, men det är nödvändigt att den är anpassad till växlingarna och att statsmakterna är beredda att utnyttja de instrument som de har. Och de instrumenten måste också utvecklas. Extra investeringsavdrag av nuvarande typ tycks vara otillräckligt effektiva, eftersom de genom skattesystemets konstruktion får sina mest stimulerande effekter just vid stark expansion och hög lönsamhet, dvs. motsatsen till det läge som har rått och där de skulle göra verkan. Därför bör man i stället i ökad utsträckning pröva generella bidragsstöd — dem kan också företag som för tillfället har mycket låg lönsamhet utnyttja. Kapitalmarknaden måste ges förutsättningar att fungera bättre. Det går att luckra upp, att liberalisera riksbankens emissionskontroll. Sedan fyra år ligger den frågan begravd i en långrotande statlig utredning. Det enskilda sparandet var under många år på väg utför till en fullständigt oacceptabel nivå. Om det just nu under intryck av oron har varit högre, skall man inte glömma att det kan komma en punkt där det på nytt brakar nedåt. Då måste statsmakterna känna sitt ansvar, inte bara genom att stoppa upp den faktiska realvärdeminskning som många småsparare utsätts för utan också genom att vara beredda att kraftigt höja avdragen för räntor på kapital, som nu har stått stilla sedan 1961. Vi kan inte hålla på att uppmuntra sparandet bara genom tillfälliga Strängaspel och samtidigt låta inflationen eller alltför snål beskattning i praktiken minska värdet på det enskilda sparandet. Det är att lura människor. Jag vet att vi tyvärr inte kan räkna med majoritet i den nuvarande riksdagen för vår syn på näringspolitiken. Den socialdemokratiska och kommunistiska riksdagsmajoriteten är negativ, vill inte ha en sådan mera dynamisk näringslivspolitik. Regeringen har gång på gång demonstrerat sin ovilja att tänka om, och därför måste man säga ut att här går en avgörande skiljelinje mellan socialliberalism och socialdemokrati. Nu finns det visserligen i finansplanen många vackra ord om betydelsen av ekonomisk tillväxt, inte som ett självändamål utan som ett medel att förverkliga viktiga välfärdsmål. Men när finansministern säger att den ekonomiska tillväxten är en förutsättning för reformarbetet blir det ju en dom över regeringens egen politik. Observera att just under de här två åren förlorade det svenska folkhushållet, i förhållande till vad vi kunde ha presterat med samma typ av satsning som tidigare var normal, 13 miljarder kronor på att ekonomin stod stilla, och de 13 miljarderna skulle ha betytt mycket. Många familjer och ensamstående har nu fått se sin egen faktiska hushållsstandard sjunka och har verkligen måst vända på slantarna. Om stat och kommun hade fått förfoga över sin hälft av de här 13 miljarderna skulle de ha sett att mycket kunde ha uträttats som de nu inte själva klarar. Vi kunde ha byggt ut färdtjänsten för handikappade, som bör ges rätten att leva ett normalt och rörligt liv bland andra människor. Vi kunde ytterligare ha ökat stödet till folkpensionärerna. De äldre, som i så hög grad har bidragit till att skapa det relativa välstånd som ändå finns i Sverige, har det i många fall sannerligen inte för fett. De måste klara sig på en liten folkpension samtidigt som priserna stiger så snabbt att index nätt och jämnt hänger med. Och skulle de ta något litet extraarbete är bidragsoch skattesystemet så illa konstruerat att det nästan ingenting blir över. Vi kunde ha sänkt taxorna på järnvägen som ett steg mot att göra SJ till vad det i dag tyvärr inte är: hela svenska folkets järnväg. Vi kunde med en del av de 6,5 miljarder som hade gått till stat och kommun av dessa 13 ha bättre utnyttjat de ca 10 000 vårdplatser som bl.a. som en följd av landstingens ansträngda ekonomi inte användes förra året. I en vädjan i Läkartidningen talar i dagarna en grupp aktiva läkare om den skamligt försummade vardagssjukvården, om bristen på självklar omsorg om hjälplösa äldre människor.

Och framför allt skulle betydligt fler människor ha fått jobb. Nu säger herr Palme — och det skall tydligen vara en beskrivning av oppositionens syn på det här: ”Ständigt på nytt har man hört talet att de sociala reformernas tid är förbi, det som återstår är finputs.” Är det en riktig beskrivning av den reformlista som jag här försökte ge? När har statsministern hört detta ständiga tal från den liberala sidan, från folkpartiet? Däremot kan jag tänka mig att statsministern har de här orden i öronen och att han har hört dem från finansministern, därför att det är nästan ordagrant vad finansminister Sträng sade i en sammanfattande kommentar till regeringens budget för två år sedan. Situationen i dag är att ungefär 200 000 människor är direkt arbetslösa eller har beredskapsarbeten eller genomgår arbetsmarknadsutbildning. Hur går det för dem under 1973? För knappt två veckor sedan presenterade de tre ekonomerna Odhner i LO, Sundström i TCO och Faxén i SAF en gemensam beräkning över sysselsättningsutvecklingen 1973. Enligt den skulle sysselsättningen komma att minska det här året med 5 000 arbetstillfällen. Det blir tjänstemännen som drabbas hårdast, och självaste konjunkturinstitutet säger i sin senaste barometer: ”Nedskärningen inom industrins tjänstemannakader kommer att fortgå — åtminstone fram till halvårsskiftet.” Det är dystra bedömningar, och de styrks tyvärr av andra. Vi vet att friställda tjänstemän har mycket stora svårigheter att få nya jobb, och vi vet också att många akademiker som har läst under lång tid och dragit på sig i flera fall stora skulder nu finner att de liksom inte behövs någonstans. Den upplevelsen är kanske värst för dem som lämnat ett yrke, t.ex. ett kroppsarbete, och studerat i många år under stora uppoffringar för att få arbeta med något som de anser att de passar bättre för. Vad anser man nu från regeringssidan om den höga arbetslösheten? Jo, uppenbarligen att man inte kan göra någonting för att skaffa fler jobb på den öppna marknaden. Statsministern sade — jag tror att jag återger det ordagrant — att den sociala tryggheten har alltid stått i centrum för socialdemokratins praktiska arbete. Javisst, i teori och förkunnelse. Men hur är det i praktiken? Herr Palme borde väl komma ihåg att även efter förbättringen i arbetslöshetsförsäkringen, som skall komma, så blir det mer än en och en halv miljon svenskar som står utanför ett tillräckligt skydd vid arbetslöshet. Folkpartiets krav sedan länge på en allmän sysselsättningsförsäkring är lika aktuellt i år. Självfallet skall man ta vara på och bygga på arbetslöshetskassornas erfarenhet. Men stoppa inte det här verkligt viktiga trygghetskravet! Stoppa inte tanken att omedelbart när man tar den nya utbyggnaden gå vidare fram mot en allmän sysselsättningsförsäkring! Vi tänker i varje fall inte slå oss till ro med socialdemokratins slutsatser. Vi vägrar acceptera denna inställning från en regering som annars inte brukar vara nödbedd när det gäller att styra och ställa i ekonomin. Vi vägrar gå med på att det skulle vara ofrånkomligt att hundratusentals människor står utan jobb och mångdubbelt fler känner otrygghet i jobbet. Det här beror på vilken politik det förs. Med en annan och bättre näringspolitik skulle fler människor få trygga jobb. Vi har pekat på en rad åtgärder för att förbättra arbetsmarknadsservicen i själva arbetsförmedlingarna och i sättet att söka upp dem som riskerar att bli utan jobb eller redan har blivit det. Socialdemokratin tycker att vi för ofta återkommer till kravet att det måste löna sig att arbeta. Man vill framställa det som om den skatteomläggning som man själv beslutat om har löst det problem som så många barnfamiljer men även ensamstående upplever: hur det är närmast omöjligt att med egna ansträngningar förbättra sin ekonomiska situation. Tag t.ex. en tvåbarnsfamilj där en av makarna förvärvsarbetar och har en inkomst på 36 000 kronor om året. Antag att inkomsten ökar med 10 procent, dvs. 3 600 kronor. Det är inte alls ovanligt — åtskilliga avtal ger ett sådant tillskott. Hur mycket får familjen över av den ökningen? Jo, bara 480 kronor med de nya skatteskalor som gäller fr.o.m. årsskiftet och med en kommunalskatt på 24 kronor. Resten går bort i ökad skatt och minskat bostadsbidrag. Dessa 480 kronor skall räcka till att klara de prishöjningar som kommer. Så om inkomsten ökar med 10 procent minskar i själva verket familjens konsumtionsmöjligheter med 2—3 procent. Så ser skatteoch bidragssystemet ut i dag, och det drabbar de flesta barnfamiljer. Genom två mycket enkla reformer för en begränsad kostnad kan man se till att barnfamiljerna får behålla betydligt mer av en sådan inkomstökning. Den ena reformen är att införa vettigare regler för inkomstprövning av bostadstilläggen. Den andra reformen är att införa enhetliga taxor inom barntillsynen — alltså icke gradera dem efter föräldrarnas inkomst. De här båda förslagen lades förra året fram av en enhällig statlig utredning, där också de socialdemokratiska ledamöterna stod bakom förslaget. Trots det vägrar regeringen nu att föra fram detta. Allra allvarligast är att inflationen fortfarande tillåts att smyghöja skatten. Det är alltså inte den skattesats som fastställs här i kammaren utan den som inflationen bestämmer som fastlägger vad man i praktiken som enskild skattebetalare får betala. Människor som står kvar på samma reella inkomst knuffas av inflationen upp i högre skatteklasser. Detta brukar regeringen inte alls vilja tala om, men här finns en möjlighet för statsministern att säga, om det är inflationen eller regering och riksdag som skall avgöra hur skatten skall slå. Sedan rätt lång tid har det varit en allmän uppfattning i de flesta familjer att man inte orkar med prishöjningar på livsmedel i den takt som rått på senare år. Utan inflationsskydd känner man sig hjälplös mot skattesystem och prisstegringar. Folkpartiet och centern har varit överens om att man redan i väntan på en ny, mer liberalt inriktad politik måste ta itu med det här. Även inom andra partier har det funnits en önskan att få stopp på prishöjningarna på mjölken, köttet och brödet för dagen. Längst har det märkligt nog dröjt innan socialdemokraterna erkänt det nödvändiga i att göra någonting åt saken. Folkpartiets och centerns förslag från i våras var ett försök att komma till tals med regeringen för att hålla tillbaka priset på mjölken. Men Regeringens förslag strax före jul att koppla en prisdämpning för 1973 till en kraftig höjning av skatten på bensin och dieselolja gav i alla fall ett nytt utgångsläge för resonemang. Därför var det naturligt för oss i folkpartiet att samtidigt som vi protesterade mot den belastning på drivmedel, som var så stort tilltagen att den skulle slå igenom på många varor och bli en daglig börda för familjer som för sin försörjning är beroende av bilen, föreslå att de fyra partierna borde sätta sig ned och resonera om hur det här skulle klaras. Utan att bli särskilt omständlig vill jag bara konstatera att genom trepartiöverenskommelsen har hela höjningen av skatten på dieselolja, med den fördyring av transporterna som då skulle ha skett, kommit bort och att av de sammanlagda 6+8 — dvs. 14 — örena på drivmedlen nu bara återstår 3. Påslaget på bilaccisen ligger i stort sett inom den ram där återförsäljarna använder priset som konkurrensmedel. Den avgift på engångsförpackningar som kommer till bör klart inriktas på att göra miljön vänligare för människor och djur, naturen friare från krossat glas, rostig plåt och plast som inte är nedbrytbar. Inom folkpartiet har vi sedan många år talat om kravet på rättvisa åt kvinnorna — det är ingen ny vision. Vi har fått vänja oss vid att det tar tid att få den förverkligad. Det tog 20 år att först ta död på sambeskattningens orättvisor och sedan få igenom en individuell beskattning. Men någon gång händer det att det går undan även i fråga om rättvisa åt kvinnorna. Sedan Cecilia Nettelbrandt vid Fredrika-Bremer-förbundets möte här i riksdagshuset i höstas slog larm om den manliga dominansen i de viktiga statliga utredningarna har regeringen lyhört försökt lägga om urvalsprinciperna, och vi är glada över att få medverka. Men vi riktar inte bara krav mot regeringen. Vi vänder oss också till företagen och deras organisationer, som måste ta täten för att anpassa arbetstiderna, öppna för fler halvtidstjänster och ge tjänstledighet vid sjukdom i hemmet. De köer av platssökande som nu finns i banker och kontor — ja, t.o.m. vid skolor och sjukhus — får inte bli någon sorts alibi för personalavdelningarna att lägga dessa frågor åt sidan. Försöker de att komma undan, så är det en skyldighet för löntagarnas representanter i företagens styrelser att slå larm. Ty det kan väl ändå inte vara så att de cirka 4 000 styrelseplatserna skall besättas med bara vanetänkande, uppassningskrävande män. Vi tänker räkna hur många kvinnor som kommer med på LO:s och TCO: platser. De välsinnade, allmänna tankarna om likställighet mellan könen har ofta blivit pratbubblor som inte nämnvärt har påverkat en trög verklighet. Ännu 1971 var t.ex. 81 procent av de statsanställda under tionde lönegraden kvinnor mot bara 9 procent i lönegrad 20—30. Men frågan om rättvisa åt kvinnorna går ännu djupare. På folkpartiets landsmöte i Göteborg utmanade jag avsiktligt den del av massmedia som vill se kvinnorna främst som objekt och skapa en kvinnobild, där kvinnorna sätter sin lycka eller i varje fall sin materiella existens i samband med det intryck de kan göra på män. Jag syftade då inte främst på de s.k. kvinnotidningarna, som faktiskt har vidgat sin världsbild något så att män och kvinnor där börjar likna hela människor. Jag tänkte närmast på de nya ”herrtidningar” som nu läses så flitigt och där det ena könet skall ha hjärnan full av ishockey, 180 kilometer i timmen, skattefria inkomster och brudar i massor, medan det andra könet helst skall ha hjärnan lagom tom och kroppen i övrigt desto mer fulländad. Det är en mentalitet som befäster och förgrovar manssamhällets mest enkelspåriga konventioner och fördomar. Och nog finns här en växelverkan med den fysiska prostitutionen, som många dagstidningars annonsspalter levde gott på ännu i november, när jag rev i om detta — och förresten ända till för några dagar sedan. Tidningsutgivareföreningen utfärdade så sent som den 25 januari en rekommendation mot sexannonseringen, som nu skall rensa annonsspalterna från åtminstone poseringsannonser. Hur det kommer att verka i praktiken är ovisst. Det är då viktigt att den regeringskommission som brådstörtat tillsattes den 3 januari — och som Tidningsutgivareföreningen har samrått med — inser att polisen måste få förstärkta resurser för att stoppa hallickar och andra s.k. beskyddare i det nya läge som nu håller på att uppkomma. Visst är polisen trängd mellan många uppgifter, och detta är naturligtvis inte den enda eller ens den betydelsefullaste delen av polisens arbete, men den får ändå inte tappas bort. Innan jag lämnar detta avsnitt vill jag gärna fråga statsministern: Är det regeringens avsikt att vårriksdagen skall få ta ställning till regeringskommissionens förslag om polisens resurser och arbetsmöjligheter? Avser regeringen i så fall att gå med på en ytterligare förstärkning av antalet polismannatjänster med verkan redan fr.o.m. i sommar? Till dess att jag har fått ett klart svar på den frågan utgår jag ifrån att 165 nya polismannatjänster — varav tio för hela landet utanför de tre storstäderna — skulle vara det mått som regeringen anser svara mot vad som i direktiven till kommissionen anges som ”kraftfulla åtgärder i syfte både att minska brottsligheten och att skapa bättre ordning och trivsel på allmänna platser”. Nog vore det väl bättre om man kunde nå enighet mellan partierna i kommissionen än att ha denna stridsfråga hängande i luften. Men då måste något ske redan fr.o.m. i sommar. I massmedia pågår sedan en tid rätt vildsinta men stimulerande resonemang om hela opinionsbildningens villkor i vårt land. Det är en debatt som jag menar bör föras också här i riksdagen. Folkpartiet har, inte minst i sitt nya partiprogram, satsat på att främja mångfald och konkurrens i opinionsbildningen och motarbeta åsiktsmonopol och koncentration. En praktisk slutsats är då att annonsskatt och reklamskatt måste bort. En annan att pressdöd skall motverkas genom presstöd i så allmänna former som möjligt, så att tidningarna själva och inte enbart en statlig nämnd kan påverka vilka som överlever. Ett sådant statsstöd till tidningar får självfallet inte medföra åsiktsdirigering. Det borde vara en självklar princip, men i den debatt som pågår — ännu i dag med intressanta inlägg — har vi häpnadsväckande nog fått exempel på att det på fullt allvar framförs tankar på att förknippa det statliga presstödet med villkor för tidningarnas redigering. Det vänder vi oss absolut och bestämt emot. Lika felaktig är, som jag ser det, den av massmedieutredaren Harry Schein framkastade tanken att vissa tidningar som har vad man menar vara en monopolliknande ställning skulle åläggas regler för sin redigering av spalterna av ungefär den typ som nu gäller för Sveriges Radio. Schein tar sin utgångspunkt i ett ganska ytligt resonemang om ägarnas inflytande. Han brukar åtminstone någon gång i veckan spela bollen till statsministern, och därför förmodar jag att han som utredare har en viktig ställning. Det är anledningen till att jag tar upp hans tankar. Att ägarkoncentrationen inom pressen är ett problem liksom det ömtåliga förhållandet mellan ägare och redaktion är det ingen som förnekar. Men den utveckling som skett på senare år i enskilt ägda tidningar har gått i riktning mot största möjliga redaktionella frihet. Minst av allt är den utveckling som skett något argument för ett statsdirigerat system där regering och riksdag i sista hand skulle sitta och avgöra om vissa tidningar åsiktsmässigt och redaktionellt överensstämmer med fixerade bestämmelser. Därmed skulle grunderna för åsiktsoch yttrandefriheten undermineras. Dessutom förhåller det sig inte så, som Schein och andra socialdemokrater då och då gör gällande, att den liberala övervikten i pressvärlden innebär en åsiktsmässig monopolsituation eller svårigheter för andra åsiktsgrupper att komma till tals. I hela den liberala synen på pressen ligger just att tidningarna skall vara obundna av partier och att de skall söka ge ett allsidigt informationsflöde. Man har mätt vilken publicitet socialdemokraterna får på reportageplats i stora, liberala tidningar. Den är långt större än t.ex. den som folkpartiet får. Och på tidningarnas kultursidor, där mycket av den vitala debatten förs, är mångfalden ännu större. Men en tidning skall ha rätt att på ledarspalt utan prut visa egen flagg och hålla en öppet redovisad politisk kurs. I demokratier uttalar alla honnörsord om yttrandeoch åsiktsfriheten. Diktaturer har i alla tider slagit ner på det fria ordet, förkvävt det och förföljt det. Detta pågår också i dag i Sovjet och andra diktaturländer. Det tal Solsjenitsyn aldrig fick hålla vid Nobelhögtidligheterna är en gripande påminnelse om hur eftersträvansvärda och dyrbara dessa andliga friheter är som många här betraktar som tryggade och nästan likgiltiga. Den nuvarande amerikanska statsledningens attacker mot massmedia i USA påminner oss om hur viktigt det har varit för det amerikanska samhället att ha fristående massmedia som kunnat ge en annan bild av verkligheten än den officiellt lanserade. Det gäller inte minst kriget i Vietnam. Sveriges roll i det läge som nu håller på att utkristalliseras i Vietnam kommer att ligga på återuppbyggnadssidan. Förberedelser finns, som alla vet, sedan åtskillig tid, och de måste självfallet sättas in i de internationella organens planering. Det praktiska bistånd som folkpartiet och centern föreslår att utöver redan avsatta medel bekostas på tilläggsstat för innevarande budgetår kan man låta ta form både i varor och tjänster, där vi nu har utrymme. Man har till mig fört fram tanken på en svensk ”grävmaskinsbrigad” att snabbt sättas in vid det uppröjningsarbete som bör kunna börja i de städer som kan förmodas vara utanför stridszonen. Det kan inte vara svårt att rekrytera människor för en sådan insats, med det starka engagemang som nu finns för — låt mig kalla det — demokratiernas bortgöringsaktion i det lidande Vietnam. De svenska ideella organisationerna har en stor insats att göra, och jag hoppas att regeringen — genom SIDA och på annat sätt — ger dem en stimulans genom generösa bidrag. Katastrofen på närmare håll i Norden för mer än 6 000 islänningar på Vestmannaeyur är naturligtvis oändligt mycket mindre i format än kriget i Vietnam. Men för det isländska folket innebär den en oerhörd och unik påfrestning, både mänskligt och ekonomiskt. Utöver den självklara katastrofhjälp som statsministern redogjorde för och som nu snabbt måste sättas in bör — och det vill jag be regeringen om — de lån, som också kan behöva lämnas, göras ränteoch amorteringsfria i början av löptiden, så att de inte alltför hårt anstränger den sårbara isländska ekonomin. Känslan för nordisk samhörighet är, trots att det går upp och ner i det rutinmässiga eller politiska samarbetet i Norden, en omistlig del av vår kultur i de här länderna. Jag tror att alla svenskar delar uppfattningen att vi skall göra en väsentlig insats för de drabbade människorna på Island och att det är vi i Sverige — som den största nordiska nationen — som i första hand har detta ansvar. Plötsligt förstår då många, som annars är likgiltiga för den nordiska gemenskapen, vad den egentligen betyder. När statsminister Palme nyss beskrev katastrofen på Island och lidandet i Vietnam tror jag att han i stora delar — ehuru när det gäller Vietnam inte i varje ord — talade för nästan alla av oss. Den enighet som har manifesterats främst i namninsamlingen för fred i Vietnam har gett verklig kraft åt kravet att sydvietnameserna själva i demokratiska val under internationell kontroll skall få bestämma över sin framtid i fred och frihet. Det är därför viktigt att allt vårt agerande inom den aktiva neutralitetspolitikens ram står sig inför en granskning både inom en själv och av mångas kritiska sinnen. Det har, herr talman, under årens lopp förts många förtroliga samtal mellan de fyra större partierna om vårt lands utrikespolitiska hållning. Självfallet har det också gällt Vietnam. En särskild samtalssituation förelåg som bekant vid jultiden, till sin innebörd välkänd för allmänheten. Många förvånades över att det skulle vara så, att Sveriges stämma inte skulle kunna göra sig hörd om man inte valde ett högt tonläge. Det viktigaste kan ju inte vara att få en helsida i Newsweek, utan vad man säger. Jag tror att det som sagts här i dag i stora delar står sig bättre än det som sades dagen före julafton. Ju mer vår stämma i världen liknar en samvetsbestämd enskild människas röst, desto viktigare blir det samtidigt med öppenhet och uppriktighet på hemmaplan, inte minst mot dem som man säger sig tala förtroligt med. I en värld där krig, inbördes strider, naturkatastrofer och bombhot är vad som möter oss i morgonväkten var eviga ny dag kan problemen kring massmedias frihet te sig mycket tunna och teoretiskt grå. När jag ändå ett ögonblick återgår till den debatt om massmedia och åsiktsfrihet som nu förs i Sverige gör jag det därför att jag tror att den är både nyttig och nödvändig, därför att här annars plötsligt kan hända saker som vi skulle ångra. Från renläriga marxister, som vill göra tidningar, radio och TV till predikstolar för egna åsikter, kommer ett hot mot den liberala synen på yttrandefriheten. Det kommer också från regleringssinnade socialdemokrater som säger att de av pur omtanke om yttrandefriheten vill beskära den genom ökad statlig makt. Och de kan komma högerifrån i form av svepande fördömanden över nyttiga former av kontroversiell samhällskritik. Yttrandefriheten är något dyrbart och ömtåligt som förutsätter en varsam behandling. Både de som granskar och de som granskas måste i sitt handlande utgå från en gemensam vilja att skydda åsiktsfriheten och mångfalden. Med andra ord: Kritisera gärna åsikter och framställningar av skeenden, t.ex. i TV-program, men ta inte bort rätten att ge uttryck för dem. Man kan också vända på det: Ge gärna uttryck för åsikter och engagemang, men låt inte engagemanget undantränga den allsidiga analysen och informationen. Vi har på sistone fått för mycket av en åsiktsstyrd engagemangsjournalistik. Den har i vissa sammanhang varit nyttig och tvingat oss till att tänka igenom våra värderingar, men när den förvandlas till försök till aggressiv påverkan i former som inte öppet redovisas, kan den leda till en ny konformism, där analyser och saklig information ersätts med ivrigt predikande och där man medvetet söker polarisera debatten mellan olika extremer. I denna kör av profetiskt mässande blir det mycket dåligt utrymme för ett berättigat tvivel för den som söker och prövar. En del journalister och producenter vill förvandla insikten om objektivitetens bräcklighet till en sorts licens för ohämmad subjektivitet, där alla andra bedömningar på förhand utesluts och där man bara håller sig till de egna fast rotade värderingarna. Då sviker man sin uppgift och perspektiven smalnar. Då uppstår också motreaktioner av det slag som vi nu upplever i många hem mot Sveriges Radio. De kan komma från människor som med rätta upplever att denna ensidiga förkunnelse rycker undan förutsättningarna för förståelse och tolerans. Då bryts det öppna samtal alla säger sig vilja främja och ersätts av en tyst opinion utanför den offentliga debatten. På detta sätt skapas distans och misstro. En ökad centralisering av beslutsrätten i Sveriges Radio över programsättning och idéer kan inte hjälpa och är principiellt felaktig. Medarbetarna måste själva växa in i avtalets och programreglernas förpliktelser. Chefsansvaret måste kännas fullt ut bland dem som står de enskilda programproducenterna nära. Om det finns någon som inte vill vara lojal mot företagets åtaganden, bör denne frivilligt lämna båten. Går man i Sveriges Radio ifrån avtalet, bryter man mot tidigare riksdagsbeslut och regeringen måste då komma hit med förslag till ny ansvarsordning. Det betyder naturligtvis inte att man ger ett finger åt tanken att Sveriges Radios programutbud skulle fastställas av riksdagen eller åsiktsmässigt återspegla ungefär styrkefördelningen mellan partierna här i kammaren. Jag vill ställa några sammanfattande frågor till statsministern i den debatt om opinionsbildningens villkor som jag ägnat förhållandevis stor plats i mitt anförande. Vi befinner oss nu i ett debattläge, där jag anser det nödvändigt för partierna att precisera var de står. Jag har försökt klargöra vår mening. Var står socialdemokratin? Ställer statsministern upp på samma linje som finansministern som — låt vara kanske genom att försäga sig — inte bara i ord utan i sak vill ”klämma åt” de stora tidningarna? Står statsministern på samma linje som den partisekreterare som velat tvinga in fristående tidningar i partiernas ledband genom särskilda former för presstöd via partistödet? Delar statsministern den mäktige massmedieutredarens uppfattning, han som vill ge staten makt t.o.m. över tidningarnas redaktionella förhållanden? På de frågorna behöver vi få svar här i dag. Till sist vill jag säga några ord med anledning av slutet på statsministerns inlägg. Eftersom vi andra ännu inte talat, valde statsministern att också i denna fråga, som gällde solidariteten i det moderna samhället, polemisera mot en dålig tes av president Nixon. Men vi skall väl försöka föra samtalet här i Sverige. Det var ett viktigt ämne statsministern förde in i debatten, nämligen frågan om hur solidariteten skall formas människor emellan. Men glöm inte att solidariteten måste förenas med en vilja att fördjupa människors frihet och ge utrymme för initiativ och personligt ansvarstagande. Alla har inte den friheten. För dem som lever i betryckta omständigheter och tycker sig sakna utvägar blir friheten ofta en illusion. Det har sagts med kraft och styrka från socialdemokratiskt håll, inte minst av Tage Erlander. För den sjuke utan vård, för den arbetslöse utan säkerhet för framtiden och för den gamle utan trygghet blir valmöjligheterna små. Men nu måste man göra klart för sig att den insikten, tillsammans med rättvisekravet, är grundläggande för socialliberalismen, som ni bekämpar.

Med hjälp av politiska beslut kan man mildra hårda villkor och verka för att var och en skall få bästa förutsättningar för sin egen personliga utveckling, få nya startpunkter och möta stöd bakom misslyckanden. Men vi kan aldrig lagstifta bort kallsinnigheten mellan människor, och vi kan inte heller lagstifta fram en vilja till ansvar för sig själv och andra. Politiska insatser kan inte ersätta det personliga ansvaret eller den ideella kraften i de frivilliga folkrörelserna. Att satsa på de många människornas initiativ och personliga ansvarstagande är den socialliberala vägen, och det är i fria medborgares engagemang som demokratin till sist har sin styrka.